Fru talman! Peter Hultqvist har frågat mig om jag är beredd att via departementet försöka bidra till att lösa den uppkomna situationen i Långshyttan. Den 19 februari i år ställde Peter Hultqvist en liknande fråga om vilka åtgärder jag avsåg att vidta för att stödja de anställda, Långshyttan som samhälle och Hedemora som kommun mot bakgrund av beskedet om att Outokumpu planerar att lägga ned Klosterverken i Långshyttan .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 Arbetslinjen ska genomsyra arbetsmarknadspolitiken och är grundläggande för utformandet av en långsiktigt hållbar arbetsmarknadspolitik. Regeringen fortsätter arbetet med att stärka jobbchanserna för dem som befinner sig i arbetslöshet. För dem som drabbas av arbetslöshet samverkar Arbetsförmedlingen med regionala krafter för att så snabbt som möjligt åter etablera dem på arbetsmarknaden. Förste vice talmannen meddelade att Peter Hultqvist som framställt interpellationen var förhindrad att delta i överläggningen.
Fru talman! När det är tal om neddragningar i små orter är det klart att anställda ortsbor blir bestörta, så också naturligtvis i den lilla bruksorten Långshyttan i Dalarna. Att i detta fall Outokumpu beslutat att dra ned verksamheten i Klosterverken, som berör 170 arbetstillfällen, är en viktig fråga. Det är därför jag prioriterar att vara här i kammaren och inte har tagit på mig några andra uppdrag den här eftermiddagen. Jag var för ett par veckor sedan på Arbetsförmedlingen i Hedemora kommun, till vilken Långshyttan tillhör. De har god beredskap för att ta hand om och hjälpa till vid varsel. Vid mitt besök av kontoret såg de inga svårigheter med att hantera situationen. De har en nationell standardiserad checklista för hur de ska hantera varselsituationer. Att Arbetsförmedlingen sedan 2008 är en sammanhållen myndighet underlättar också för dem att omfördela resurser. Och i detta varselfall har Arbetsförmedlingen god tid på sig att arbeta med de varslade i Långshyttan. Vad gäller den roll som regionen kan spela i det här fallet har regeringen för år 2014 tillfört Dalarnas län 76 miljoner kronor just för att förbättra länets möjligheter att verka för strukturomvandlingar och förnyelse för näringslivet. Det är klart att på små orter som har stora företag där många av ortens invånare arbetar måste kommun och region hjälpa till med att skapa ett arbetsliv som är differentierat. EU:s strukturfonder är också viktiga instrument för den lokala och regionala tillväxten i Dalarna. Och i vår del av landet - Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län - har vi tillsammans fått 1,2 miljarder kronor från den europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är en betydande summa för dessa tre län, och det torde betyda att mycket kan göras för vårt län Dalarna vad gäller tillväxtarbete och för att se till att vi får ett konkurrenskraftigt län. Att orter tappar arbetstillfällen betyder inte ortens död utan kan till exempel ge nya och innovativa idéer och innebära att man kan utveckla något nytt. Här kan jag ta ett exempel från min hemstad Falun, där regementet lades ned. Vi var då bestörta över det, men i dag finns på regementsområdet fler företag och fler arbeten än då militären fanns där. Alliansregeringen för en ansvarsfull ekonomisk politik som sätter jobben i centrum. Till skillnad från många andra europeiska länder har vi klarat oss igenom lågkonjunkturen och ökat sysselsättningen. Regeringen ska inte ta över och driva företag utan se till att stimulera arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ger möjligheter till fler jobb. Genom bland annat de medel som i det här fallet tillfallit Dalarna får regionen ett ansvar att utveckla sitt näringsliv. Alliansregeringen har sedan den tillträdde 2006 genomfört ett antal förbättringar på arbetsmarknaden för att minska jämviktsarbetslösheten och sett till att förbättra matchningen. Det finns ett antal olika åtgärder som kan hjälpa dem som nu söker arbete efter att ha blivit varslade. Det kan vara studier, kompetensutveckling av olika slag, yrkesutbildningar, andra arbetsmarknadsutbildningar eller yrkesintroduktion. I Långshyttan är folk redo att kämpa för att samhället ska överleva. Här gäller det att servicen inte försvinner från orten. Den socialdemokratiskt styrda kommunen får se till att skolan och omvårdnaden håller en god standard, att det rödgröna landstinget har en bra vårdcentral och så vidare. Då kan man finna nya vägar, nya inriktningar på jobben och en överlevnad för Långshyttan.

Fru talman! Det här är inte mitt expertområde då jag bor i Malmö. Jag tycker ändå att det är viktigt att slå ett slag för Hedemora. Det här berör många arbetstillfällen och i förlängningen hela familjer. Det handlar faktiskt om hela samhällets överlevnad. Att hänvisa till att man kan söka pengar från EU för sysselsättning av unga tror jag inte upplevs som tillräckligt i den här situationen. Orderingången i företaget har varit bra, det vill säga att det borde finnas andra handlingsalternativ än just nedläggning. Det hade varit bra om regeringen hade medverkat på ett annat sätt, för när beslutet väl är fattat drabbas ju alla dessa familjer och hela samhället. När det gäller större företag är det naturligt att regeringen går in och försöker hitta handlingsalternativ och hjälper de drabbade om företaget måste lägga ned. Det tenderar att vara så att regeringen går in om det är större företag och orter, men för glesbygden är intresset inte så stort - åtminstone inte i detta fall. Men med ganska små insatser skulle man kunna göra mycket för de drabbade. Det är bra att man kan söka pengar från EU, men hur hjälper det de äldre arbetstagarna? Det känns lite desperat att hänvisa till EU-stöd. Vi får se det som ett litet stöd av det som behövs. Vi får inte heller glömma att försämringarna av a-kassan innebär extra problem för arbetstagarna i sådana här situationer. Risken är att de får gå från hus och hem. Poängen med att ha en stark a-kassa är att de oskyldiga människor som inte vill något hellre än att få jobba vidare men som drabbas av en nedläggning inte ska behöva gå från hus och hem. I dag får var tionde arbetstagare 80 procent av sin tidigare inkomst i a-kassa. Det är väldigt få. Risken är att man får sälja sitt hus, och det kan vara svårt att hitta en annan bostad i ett mindre samhälle där det kanske inte finns hyresrätter i tillräckligt stor utsträckning. Min förhoppning är att regeringen slår ett slag för detta och gör vad man kan. Det ska inte vara beroende av vilket företag man arbetar för eller var man råkar bo om man får hjälp i en sådan här situation. 180 jobb kan tyckas lite, men i en mindre kommun handlar det om många människor. Det berör många familjer och handlar om hela samhällets överlevnad. Peter Hultqvist kunde inte vara här i dag, men jag vill slå ett slag för företaget i Långshyttan, för Hedemora och för alla som riskerar att drabbas. Det bästa vore förstås om man inte behövde lägga ned alls utan kunde hitta andra handlingsalternativ. Om orderingången är god, vilket den har varit, borde det finnas en annan utväg. Jag hoppas att regeringen kan visa att man bryr sig om människor även i mindre kommuner och mindre företag. Eftersom det är en viktig verksamhet för hela kommunens överlevnad är det viktigt att göra vad vi kan. Det är bra att det går att söka EU-medel, men jag hoppas att regeringen gör vad man kan för att hjälpa de människor som drabbats.

Herr talman! Det vi nu debatterar - jag säger det med tanke på dem som följer debatten på nätet - är nedläggningen av Outokumpus verk i Långshyttan. Det är ett hårt slag mot Långshyttan. Det är 177 anställda, invånare i byn, som kommer att förlora sitt jobb. Det oroar, särskilt i ett läge då arbetsmarknadspolitiken har kollapsat. Risken att bli fast i arbetslöshet har aldrig varit större. Chansen att ställa om och möjligheterna till en arbetsmarknadsutbildning är alldeles för små. Att bli arbetslös i dag i Moderaternas Sverige är minst sagt en utmaning. Tyvärr är det en utmaning bara för den enskilde individen. Regeringen har lämnat den utmaningen bakom sig för länge sedan. Att bli arbetslös i ett län och i en kommun som Dalarna och Hedemora där det är en så hög ungdomsarbetslöshet att EU går in, precis som ministern läste upp i sitt svar, med extra åtgärder för att regeringen inte klarar av ungdomsarbetslösheten är någonting som oroar. Då får vi höra att Arbetsförmedlingen är väl rustad. Det är många som riskerar att hamna i en ohållbar situation. När 177 personer varslas och får lämna sitt jobb i en liten ort på drygt 1 500 personer krävs det särskilda aktiva insatser från regeringen, från staten. Man kan inte lämna de här personerna i sticket. Man ska inte behöva vänta på arbetsmarknadsinsatser från Arbetsförmedlingen. Det här var någonting vi drev i Jämtland under den period då vi förlorade många stora företag. När man vet att många ska bli av med sitt jobb och när man vet att många har en framtid framför sig där de riskerar att bli arbetslösa om de inte hittar en ny arbetsgivare snart borde det vara möjligt att göra en insats innan anställningstiden är slut, tillsammans med arbetsgivaren göra en bra insats för dem som går mot en väldigt osäker framtid. Ministern säger att målet för regeringen är full sysselsättning. Det är så att man häpnar. Vi vet att det är en högre arbetslöshet i dag än när de borgerliga vann valet 2006. Vi har gått från 6 procents arbetslöshet till 8 procents arbetslöshet. Andelen långtidsarbetslösa har tredubblats under den här regeringens tid. Fas 3, sysselsättningsfasen, är den största statliga arbetsgivare som vi har nu. Den "sysselsätter", eller förvarar, fler personer än vad som jobbar inom hela Icakoncernen. Det är vad regeringens arbetsmarknadspolitik har inneburit. Det är mindre resurser till att utbilda sig och sämre möjligheter att få en chans på arbetsmarknaden. Det är klart att väldigt många även utanför Långshyttan är väldigt oroade. I dag debatterar vi nedläggningen i Långshyttan, och då vill vi naturligtvis veta om ministern är beredd att se de här 177 personerna, se Långshyttans utsatta läge och göra någonting för dem.

Herr talman! Jag kände mig tvungen att ge mig in i debatten, då den rör mitt hemlän Dalarna. Jag har inte följt tidigare inlägg, så jag vill ge min bild av det hela. Jag har träffat dem som är berörda av beskedet i Långshyttan. Jag vet inte hur många av er här som har varit i Långshyttan. Det är den ort som min familj flyttade till från Uppsala. Det är anledningen till att jag flyttade till Dalarna. Min pappa drev den lokala pizzerian där i början av 1990-talet. På den tiden var det en otroligt levande bygd. Jag minns som barn att det var otroligt vackert, jag hade vänner som bodde där och bygden levde. Det fanns människor som rörde sig i bygden. Affärer och annan samhällsservice fanns. I dag bor det ungefär 1 600 personer i Långshyttan. När man i dag tar en promenad genom staden slås man av hur tomt det är. Jag var där för ett par år sedan för första gången sedan min pappa sålde pizzerian, och jag möttes av att det hus som pizzerian låg i höll på att förfalla. Skolor har lagts ned och affärer har stängts. Den utvecklingen är oroväckande, och den bekymrar. De som bor kvar eller flyttar dit gör det av en anledning: De trivs med att bo på landsbygden. Det berikar dem på många olika sätt. En förutsättning för man ska kunna bo på mindre orter är att det finns tillgång till samhällsservice, skolor och arbete. Arbetstillfällen är det som lockar människor dit. Vad händer i dag? När beskedet om nedläggning kom från Outokumpu försattes bygden i stor sorg. Herr talman! Beskedet om nedläggningen drabbar de drygt 170 anställda direkt. Men det man inte får glömma bort är att samtidigt som dessa drabbas så drabbas även deras familjer, sambor, fruar och män, deras barn. Det är flera människor och företag som drabbas av nedläggningen, liksom underleverantörer som verkar i Dalarna. De förlorar också en grundpelare. Därför ställer vi oss frågan: Vad tänker regeringen göra i frågan? Jag tycker att frågan är relevant. Arbetsmarknadsministern har faktiskt uppvaktats i frågan. Skriftliga frågor har ställts av bland annat min kollega Peter Hultqvist. Men jag tycker inte att de svar jag har läst ger hopp. Ministern hänvisar till kompetensen i länet att sköta frågan. Jag vill understryka att kompetensen finns i länet. Det finns otroligt duktiga människor som jobbar med det här. Men den så kallade arbetslinje som regeringen står för fungerar inte i praktiken. Vi från Socialdemokraterna har gett ministern konkreta förslag på åtgärder, för vi tycker att frågan kräver ett snabbt agerande. Det duger inte att hänvisa till arbetsmarknadspolitiska reformer som inträder först efter 300 eller 450 dagars arbetslöshet. De som bor och verkar i bygden och de som jobbar på bruket behöver en snabb omställning, en individuellt anpassad omställning. Är ministern beredd att på allvar diskutera frågan om den så kallade fria zonen, som kommunalrådet i Avesta och kommunalrådet i Hedemora tidigare har lyft fram, en frizon för arbetsmarknadsåtgärder? Vad säger ministern om det? Jag vill ha ett besked, gärna här och nu.

Herr talman! Min första fråga till statsrådet är: Har ni talat med koncernledningen i Outokumpu? Har vi varit i kontakt med ägarna? Har ni talat med facken? Jag vet att någon statssekreterare har varit där uppe och lyssnat. Har ni ställt er frågan: Vad kan departementen göra och vad kan regeringen göra i ett läge där en liten ort som Långshyttan får ett sådant besked? Vad vi vet är att företaget går ganska bra i sig. Det är en god orderingång; de har att göra. Det finns en löntagarkonsult som har lagt fram en rapport om det hela. Frågan blir åter: Har ni talat med koncernledningen? Har ni efterhört vad regeringen skulle kunna göra? Jag vet att det naturligtvis finns en stark vilja hos kommunen men även hos regionen att ordna det här. Man kan ställa sig frågan, Elisabeth Svantesson: Gör ni som ni gjorde när Stora Ensos massafabrik i Norrsundet lades ned? Gör ni på samma sätt som när Ericsson lade ned verksamheten i Gävle eller nu när före detta Hiab uppe i Hudiksvall planerar att lägga ned? Det är massvis med industrijobb som kommer att försvinna. Då måste den relevanta frågan vara: Vad kan vi göra? Man hänvisar i svaret till att styrkan finns lokalt. Ja, det är klart att det finns styrka lokalt, men det finns väl även andra nivåer. Jag tycker att det borde finnas ett intresse hos regeringen att göra mer saker. Så hänvisar ni till att ni har en arbetslinje och att det har skapats 200 000 jobb. Ja, 150 000 jobb tillkom 2007 och ytterligare 50 000 år 2008. Samtidigt har arbetslösheten ökat med 100 000 jobb. Är det svaret till metallarbetarna och andra i Långshyttan, att det faktiskt har tillkommit 200 000 nya jobb fast arbetslösheten har ökat med 100 000? Det är väl inget besked att ge. Det är väl inget svar som är relevant över huvud taget. Frågan är ju om det här är en gemensam angelägenhet för Långshyttan, för Dalarna och för Sverige. Det är det som är kärnfrågan, tycker jag. Herr talman! Men man kan ju bli lite fundersam om man har en statsminister som åker till Davos på ett toppmöte och säger att industrin är basically gone. Industriarbetarna är i princip borta i Sverige. Är det arbetslinjen när det gäller industriarbeten, att de i princip är borta? Nu hänvisar man metallarna i Långshyttan på Outokumpu Klosterverken att ställa sig i kö. De som har en arbetslöshetsförsäkring får väl använda den. Men var först arbetslös i 300 dagar, så kan ni komma i åtgärder! Ni kan hamna i fas 1 efter 150 dagar. Är det beskedet? Frågan är: Har ni varit i kontakt med ägarna? Har ni studerat läget i Långshyttan? Är ni villiga att göra någonting? Jag tycker att det här är gravt allvarligt, men det är ytterligare ett bevis på en passiv regering, om vi inte kan få ett annat besked än att industrin är basically gone.

Herr talman! Det är alltid sorgligt när vi hör om människor som kommer att förlora sina jobb. Varje varsel, varje gång ett företag lägger ned eller flyttar är naturligtvis oerhört tragiskt för bygden. Det här är ju en utveckling som vi inte bara ser i Dalarna, utan den finns på många håll och har funnits sedan årtionden tillbaka. De flesta industrinedläggningar skedde på 90-talet då det var otroligt många som förlorade sina jobb. Vi måste kanske titta tillbaka och se på vad som hände med dessa platser när nedläggningarna skedde, om vi ska lära oss någonting av historien. Det som har många gånger har hänt är att människor har fått helt andra möjligheter i sina liv. Det är ju inte så att en bygd dör ut. Det händer på väldigt få ställen. Bara i mitt eget län har människor getts nya chanser att helt enkelt byta karriär i livet, att utbilda sig, att få möjlighet att göra någonting helt annat än att jobba på ett industrigolv. Jag tror inte att vi kan stoppa nedläggningarna någonstans. De är globala. De finns över hela världen, och det är tråkigt när det händer. Men vad jag reagerade emot i den här debatten var att socialdemokrater från talarstolen låter som om det är regeringens fel, som om regeringen nu ska ta över ansvaret för ett enskilt företags utveckling och avveckling. Jag vet inte riktigt hur det gick till förr i tiden, men jag tror inte att regeringen var på plats och tog över ansvaret. Så kan vi ju inte ha det. Självklart ska det alltid finnas verktyg lokalt, regionalt, där det finns arbetsförmedlingar och där det finns omställningsföretag. När vi ser på statistiken brukar den här gruppen människor vara i arbetslöshet under kortast tid. Det är inte den gruppen som kommer att finnas kvar i arbetslöshet om några år. Några kanske har gått i pension, några har utbildat sig, några har flyttat och några har fått helt andra jobb. Jag tycker inte att det är sjyst, mot vare sig regeringen, ministern eller de människor i den här bygden som blir varslade att ha ett sådant angreppssätt som man nyss hade här. Måla inte alltid i svart! Tvärtom måste vi se att det kommer att lösa sig på olika sätt. Ingen av oss kan säga exakt hur det ser ut, men det är självklart att det finns arbetsförmedlingar, omställningsföretag och annat som har de verktyg som behövs och som kommer att ligga i ordentligt när det krävs. Stå inte och tala inför väljarna bara för att det är ett valår och få det att låta som att det är en regerings eller en ministers ansvar! Vi skulle aldrig kunna fungera på det sättet. Det skulle aldrig bli bra. Det måste till en skärpning, tycker jag. Vi ska prata om jobb, om hur nya jobb kommer till, hur människor får en möjlighet till en omstart och till en utbildning. Men måla inte i svart, och gör det inte till en fråga för den här riksdagen, för det är den inte. Jag beklagar alla dessa människor, men jag ser ändå med ljus tillförsikt fram emot att det kommer att bli någonting annat i stället som ersätter dessa jobb. Så har det sett ut i mitt län där glasindustrin, pappersindustrin, många gamla och tunga företag och branscher nu faktiskt går i graven. Men det uppstår nya företag, nya branscher och nya jobb.

Herr talman! Företag startar, företag växer. Ibland säljs företag och ibland läggs företag ned. Arbetsmarknaden förändras. Det skapar ofta en stor oro, särskilt när stora företag lägger ned på en liten ort som det nu verkar ske i Långshyttan. Det är en oro som drabbar de anställda och naturligtvis alla ortsbor. Jag känner starkt med dem som drabbas. Min statssekreterare tog nyligen initiativ till ett besök i Långshyttan och träffade det aktuella företagets ledning och de fackliga representanterna på arbetsplatsen. Hon träffade landshövdingen, företrädare för kommunen och Trygghetsrådet för att bilda sig en uppfattning om läget och också för att se hur man nu samverkar och arbetar framåt. Vi ska klart för oss att det här är i ett rätt så tidigt skede. Företag har i alla dessa situationer ett väldigt stort ansvar. Det ligger ett också tungt ansvar på företaget under tiden som det förs MBL-förhandlingar och omställningsdiskussioner. I det här sammanhanget vill jag särskilt lyfta fram att när det läggs den här typen av varsel är det ju långt ifrån alla som direkt leder till arbetslöshet för människor. Många finner nya jobb innan de blir arbetslösa. Trygghetsorganisationerna, som inte så många här hittills har nämnt, gör ett väldigt stort arbete med råd, stöd, utbildning och vägledning. Det tycker jag är viktigt att visa på och också att lyfta fram, för det är ju en viktig del i det omställningsarbete som sker på svensk arbetsmarknad. Det är också viktigt att det finns en offentlig struktur. Här har Arbetsförmedlingen en stor vana och erfarenhet att jobba med varsel och uppsägningar. Jag menar att den bästa kunskap om vad som behövs i Långshyttan finns ändå i regionen. Jag vet att man har stor erfarenhet av detta, och det är särskilt viktigt att alla berörda parter nu träffas och fortsätter att samverka kring hur man bäst och gemensamt möter framtiden. Det är också därför som huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna ligger just hos länen. Tillsammans med länens egna prioriteringar och insatser skapar regeringens satsningar inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken mycket goda förutsättningar för regional tillväxt och attraktionskraft i alla delar av länet. Det här gör man allra bäst i de regioner som berörs. Vi har årligen tillfört medel till länen för regionala tillväxtåtgärder. År 2014 - det här året alltså - tillfördes Dalarna drygt 76 miljoner kronor fördelat på länsstyrelsen och regionförbundet Region Dalarna. Detta är medel som ska förbättra länets möjlighet att verka för en strukturomvandling och en förnyelse av näringslivet. Det gäller även EU:s strukturfonder, och vi är en del av EU. Det är inte de där nere som ger oss pengar, utan det är en del av den union som vi är med i. Även EU:s strukturfonder är ett viktigt instrument, både för den lokala och för den regionala tillväxten i landet. Under nästa programperiod, det vill säga 2014-2020, tilldelas programmet som gäller norra Mellansverige, där Dalarna ingår, medel även från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är stora och betydande utvecklingsmedel som bidrar till tillväxt och konkurrenskraft i länen.

Herr talman! Den här debatten fick en lite annorlunda vändning. När vi startade den fanns bara jag som moderat här inne. Hillevi Larsson var här, och hon reste sig spontant upp och gjorde ett inlägg kring hur förhållandena kunde se ut. Interpellanten kanske inte hade trott att debatten skulle ta denna vändning. Det som först och främst känns lite märkligt är att interpellanten själv inte finns med här. Det må vara att han har andra saker att göra som han har prioriterat, men det kändes inte väl så prioriterat när vi startade debatten. Hade vi inte haft en paus hade många saker säkert lämnats därhän från den socialdemokratiska sidan. Det är också lite märkligt att man kommer in och tar till så stora ord om vad regeringen gör och inte gör. Man pratar om en arbetsmarknadspolitik med höjda arbetsgivaravgifter för unga. Hur kan det skapa jobb? Det är min fråga till Socialdemokraterna. Flera av dem som har varit uppe här har inte ens varit i den lilla orten Långshyttan, som ligger i Hedemora kommun i Dalarna. Det är en uppgift för kommunen att ta sig an de 76 miljoner kronor som regeringen har tillfört Region Dalarna. Här har den socialdemokratiska ledningen i Hedemora kommun en viktig uppgift att se till att skapa förutsättningar. Det är inte regeringen som ska vara där i Långshyttan och se till att driva företag, utan det är kommunen och regionen, som har fått medel, pengar och verktyg för att göra det. Att en liten kommun inte blir helt beroende av ett enda stort företag vad gäller arbetstillfällen är också en viktig fråga från det regionala perspektivet. Här har den socialdemokratiska regionen, kommunen och landstinget någonting att göra: se till att man överlever i Långshyttan. Det finns vägar att göra det, och det finns en kraft att komma ur det, bara man ser möjligheterna, precis som Katarina Brännström sade.
Herr talman! Det här är kanske inte den typiska industrinedläggningen, med tanke på att det är en väldigt liten ort som företaget ligger i. Långshyttan har drygt 1 500 invånare, och det är en ort som har minskat successivt över åren. Man kan säga att den blir mindre och mindre, och risken är att detta blir dödsstöten för Långshyttan. Det är inte så lätt att hitta nya jobb i denna situation i en liten utflyttningsort med arbetslöshet. Snarare förstärks den tendensen i mer och mer i utflyttningsorter i glesbygden. Därför är det inte självklart att människorna där kommer att hitta nya arbeten. Detta berör inte bara dem som förlorar jobbet utan också, som har nämnts i debatten, deras familjer. Det handlar om försörjning, inte minst för många barn. Det är en väldigt allvarlig situation. Det är inte bara Långshyttan utan också Hedemora och hela Dalarna som berörs av det här. Det som är mest tragiskt i sammanhanget är att Klosterverken har beskrivits som ett guldägg som faktiskt har en bra orderingång, och en löntagarkonsult har tittat på handlingsalternativ. Det kanske inte ens hade varit nödvändigt med nedläggning och varsel av personal. Tragedin är att man hade kunnat gå in och förebygga detta. Men oavsett detta, vad gör man i nuläget med de människor som riskerar att få gå från hus och hem? A-kassan är anpassad efter att människor inte vill arbeta, som regeringen har uttryckt det. Det ska alltså löna sig att arbeta. Men de som oförskyllt blir arbetslösa drabbas ju kollektivt av detta. Därför menar jag att det ligger ett extra ansvar på regeringen att gå in och agera. Det är inte bara en regional fråga. Och regeringen kan agera om man vill.

Herr talman! Katarina Brännström säger att vi ska lära oss av historien, att det har löst sig förut och att det ordnar upp sig. Det kan man ju tycka att det har gjort, men det är oftast i ett läge där vi har haft en aktiv arbetsmarknadspolitik och sett till att det finns åtgärder för dem som blir arbetslösa. Problemet i dag är bristen på arbetsmarknadsinsatser, bristen på arbetsmarknadsutbildning, och det gör att människor riskerar att hamna i en helt ohållbar situation. Det gäller 177 personer av 1 500 invånare på en arbetsmarknad som naturligtvis inte är speciellt diversifierad; den är liten och utsatt. Det är klart att det behövs större insatser än att säga tänk positivt, det löser sig alltid. Det är väldigt många det inte har löst sig för. Över 400 000 människor är arbetslösa i dag. Över 70 000 människor har varit arbetslösa väldigt länge. Antalet har tredubblats sedan ni kom till makten. Det är klart att det behövs en annan politik, som innebär mycket kraftfullare insatser än en klapp på axeln och "det ordnar sig alltid". Det är inte regeringen som lägger ned eller flyttar den här fabriken. Det är inte Moderaternas fel att Långshyttan förlorar 177 arbetstillfällen. Men det är Moderaternas ansvar att se till att dessa människor får vettiga insatser som leder till nya jobb, som leder till möjligheten att ta de nya jobb som kanske växer fram, som förhoppningsvis finns även i Långshyttan i framtiden. Det är ett otroligt utsatt läge som denna lilla ort utsätts för, och människorna där förtjänar bättre än en klapp på axeln och "tänk positivt". De förtjänar en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det vi angriper i dag är att den inte finns, och vi känner oro för att dessa människor inte kommer att få ta del av den på grund av att regeringen har prioriterat skattesänkningar före arbetsmarknadsinsatser.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att tänka mig in i hur det är att leva i Hedemora och Långshyttan i dag med detta besked. Nermin Basic är en av de metallare som jobbar på bruket, en 60-årig metallare, och han ställer sig frågan: Vem ska anställa mig? Titta på mig! Vem ska anställa mig? Det finns många som Nermin. De har olika behov av hjälp, men alla har rätt att få hjälp och stöd. Många av dem som jobbar på bruket har varit där i många år, och de har helt olika förutsättningar - unga, gamla och så vidare. De är enormt duktiga, de har otrolig arbetsförmåga, de har en vilja och de har en kraft. Det jag frågar mig är vilken framtid som regeringen vill att de ska möta. Ska de verkligen behöva vänta i 450 dagar på en åtgärd, en insats? Och vilken åtgärd ska de då in i? Är det fas 3? Ska de samsas med de 35 000 som redan är i fas 3? Det är det här som vi angriper, precis som Marie Nordén säger. Vi tar ansvar för människorna som arbetar i Långshyttan. Vi vill att de ska få en omställning som går snabbt. Vi vill att man absorberar deras kraft, deras vilja och deras önskan om att bo kvar i Långshyttan, kunna arbeta där och försörja sin familj. Det är inget konstigt. Det är därför jag ställer frågan till ministern en gång till: Hur ställer sig ministern till förslaget om en frizon?

Herr talman! Jag vet inte vad man ska säga - man blir bara trött. Eller är det så att vi har ett gäng nöjda moderater som sitter här i kammaren och säger: Det där kommer att lösa sig, det är så bra och vi lade en så bra budgetproposition i höstas. Statsministern säger att industrijobb är "basically gone" - industriarbetarna är borta, i princip. Han kallar svenskt näringsliv ett särintresse. Metallarbetarna i Långshyttan jobbar i ett vinstdrivande företag med god orderingång, och jag ställer frågan: Vad kan vi göra? Då säger ni att kraften naturligtvis finns lokalt. Det har ni sagt vid alla dessa nedläggningar. Ni har inte gjort ett dugg, för ni har ingen politik för det här. Det är det som är grejen. Och så får vi höra: Ska regeringen vara i Långshyttan? Nej, regeringen är inte i Långshyttan. Jag vet var regeringen är. Regeringen hänger på krogen. Det är där ni sätter in era resurser. Det är där ert koncentrerade intresse ligger. Ni är mer intresserade av moms på krogen. Ni är mer intresserade av att vi ska äta mer snabbmat på Max eller McDonalds, för där säger ni att ni har en framåtsyftande politik. Men var finns industripolitiken? Det är faktiskt industrin som bär upp välståndet i det här landet - 50 procent av exportinkomsterna och bruttonationalprodukten kommer från industrin. Men ert fokus ligger på moms på krogen. Det är fantastiskt. Det ligger på snabbmat och billiga hamburgare. Det är det som är kontentan eftersom vi inte får något annat svar. Det är rena rama, ja, vad ska man säga? Industriarbetarna är basically gone, säger statsministern.

Herr talman! Att lyssna på 70-talsnostalgikerna här känns nästan pinsamt. Raimo Pärssinens senaste utfall här - jag tycker faktiskt inte att det är värdigt Sveriges riksdag att låta så. Det är varken Sveriges riksdag eller Sveriges regering som styr över Outokumpu eller något annat bolag eller över hur mycket de går med vinst eller förlust. Det sköter de själva, och tack för lov för det. Det är ingen socialism vi har i Sverige. Även i mitt län har flera hundra människor fått lämna sina jobb, men jag har aldrig tagit upp frågan i Sveriges riksdag. Det finns ett fantastiskt bra omställningsprogram i trygghetsorganisationerna. Stå inte här och säg att man ska vänta 450 dagar! De kommer att få hjälp på en gång - det är så det fungerar när det blir varsel och uppsägningar. Det är en svartmålning av Sverige och svensk arbetsmarknad som är alldeles oförskämd, tycker jag. Det är också så att Dalarnas, Värmlands och Gävleborgs län har tilldelats 1,2 miljarder i strukturfondsmedel. Det har faktiskt inte mitt län tilldelats. Skulle jag stå och utgjuta mig i Sveriges riksdag om det? Ni ska vara glada över att vi är med EU och att de stöd som finns fungerar, inte stå och skylla på någon regering eller någonting annat. Nej, tillbaka till verkligheten! Det är på plats där ute som detta kommer att lösas. Vänta och se! Det blir nya möjligheter. Ni har svartmålat Sverige; ni svartmålar regeringen. Men vi kommer inte tillbaka till 70-talet, hur mycket ni än vill. Svenska industrier är hotade och kommer att vara det framöver oavsett vilken regering som styr landet. Det viktiga är att det finns omställningsprogram och att det finns pengar att få från strukturfonder och annat. Det har man sett till att få där uppe, och då kommer det inte att se så svart ut om ett tag.

Herr talman! I en ESO-rapport där man har gått igenom alla jobb som har kommit till och försvunnit sedan 1990 konstaterar man att 3,2 miljoner jobb har försvunnit. Samtidigt har det kommit till 3,4 miljoner jobb. Vi har ett överskott på arbete. Det är så den svenska arbetsmarknaden funkar: Det försvinner jobb, men det kommer också till jobb. Under finanskrisen försvann 70 000 jobb, men nya jobb har kommit till. Jag är ganska tacksam att arbetsmarknadsministern inte springer omkring och har enskilda samtal med företagspampar varje gång någon blir varslad utan i stället fokuserar där jobben skapas. Vi ser att vi har ett skifte i ekonomin, precis som man såg att man hade ett skifte i ekonomin för hundra år sedan. Då var åtta av tio svenskar anställda inom jordbrukssektorn. Om de här socialdemokraterna hade levt då hade de gått omkring och skrikit: Vi ska rädda vartenda jordbruksjobb! Som tur är levde inte de här socialdemokraterna då, utan det var lite modernare och mer framåttänkande socialdemokrater som levde då. De insåg att industrin var framtiden: Vi ska inte bevara det gamla; vi ska satsa på det nya. Detsamma ser vi nu inom den svenska industrin och i den svenska ekonomin. Industrijobben är inte 50 procent längre. De är 40 procent, och trenden är på väg nedåt. Och det är inte bara i Sverige; det är i Finland, i Norge och i massor av andra länder där industrin lägger om. I kunskapsnationer läggs det om från industri till robotisering och högre produktivitet och till en expanderande tjänstesektor. Det är där Sverige måste ligga. Vi måste designa robotarna. Det är där utmaningen för Sverige ligger. Jag tycker faktiskt att det är ganska märkligt att man för fram att fas 3 skulle vara Sveriges största arbetsgivare. Med den logiken är faktiskt nystartsjobben bland de största. Faktum är att det är ett väldigt populärt stöd som ger extremt mycket bättre förutsättningar för människor att komma i arbete. Vad vill ni göra? Jo, ni vill införa någonting som ni kallar välfärdstjänster. Blir det då Sveriges största arbetsgivare, med 20 000 personer inom välfärdstjänsterna? Det är något som ni har provat tidigare, för det är identiskt med plusjobben - som hade lägre resultat än fas 3. Era plusjobb hade lägre resultat än fas 3, som ni har stått här i åtta år och bespottat. Vi tittar på de grupper som ni talar om - 60-plussare var ett exempel. Sysselsättningsgraden för dem mellan 54 och 64 har ökat med 2,2 procent sedan 2006. För dem mellan 65 och 74 har den ökat med 7,3 procent. För dem mellan 15 och 24 har den ökat med 4,6 procent. För dem som är mitt i livet, alltså mellan 25 och 54, har den ökat med 0,5 procent. Regeringens insatser har med precision gett just äldre och yngre högre sysselsättningsgrad. Ni sitter här och skakar på huvudet och håller inte med. Som vanligt håller ni inte med verkligheten. Går ni in på www.scb.se kan ni kolla upp statistiken. 80 procent av företagarna i Hedemora kommun anser att företagsklimatet är dåligt. Hedemora kommun kommer på plats 268 av landets 290 kommuner i företagsrankningar. Ni har tappat 45 platser. Det är en socialdemokratisk kommun. Ta ansvar för era politiska gärningar! Ni sitter och styr där. Ni sitter och styr regionen. Vad har ni gjort?

Herr talman! Precis som jag sade i mitt förra inlägg förstår jag den oro som många känner, både på orten och i företaget som nu har beslutat om nedläggning. Det är viktigt att inte spä på den oron genom att - som Socialdemokraterna gör här i riksdagens kammare - peka ut att nästa fas för de här personerna skulle vara sysselsättningsfasen. Låt oss komma ihåg hur svensk arbetsmarknad fungerar. På svensk arbetsmarknad jobbar vi med omställningsförsäkringar i ett väldigt tidigt skede. Arbetsmarknadsdepartementet - för frågan handlar ju om vad Arbetsmarknadsdepartementet gör här - har genom statsekreterare varit på plats, som jag sade i mitt förra inlägg. Det är viktigt att vi gör saker tillsammans. Det allra bästa och viktigaste för Långshyttan är att berörda parter som kommunen, näringslivet, trygghetsorganisationerna och Arbetsförmedlingen nu samverkar för att använda de verktyg och insatser som faktiskt finns för de individer som drabbas av nedläggningen. Jobben är vår viktigaste fråga, och det är inte en slump att jobben har blivit över 200 000 fler i en lågkonjunktur. Vi kan åka ned till Öresund, till Danmark, och se hur de har haft det där. Där har jobben blivit färre under den här tiden. Vi är väldigt tydliga med att vi vill satsa på konkurrenskraft. Vi har till exempel sänkt bolagsskatten. Vi vill att det ska vara enkelt att anställa och satsa på dem som står långt bort från arbetsmarknaden. Socialdemokraterna har konsekvent sagt nej till våra förslag. När vi säger att vi ska satsa på jobb vill Socialdemokraterna återigen satsa på transfereringssystem och bidrag. Det har vi hört i den här debatten. Jag ser att den politik som vi har leder till att jobb växer till i många olika sektorer. Även industrijobb är en absolut grundsten för svensk tillväxt och konkurrenskraft. Vi ska ha en industri som lever och utvecklas. Jag har haft förmånen att resa runt i hela Sverige och träffa många som jobbar inom olika sektorer. Jag har träffat unga personer som har funnit sin väg in i industrin. Det är viktigt för framtidens konkurrenskraft. Vi kommer att ha industriföretag även i framtiden, så även i Dalarna.